Herr talman! Vänsterpartiet yrkar avslag på förslaget om ny terroristlag. Vi yrkar även avslag på förslaget att den gamla lagen skall upphöra att gälla den 1 juli 1991. Men eftersom det inte finns majoritet för det förslaget vill vi vara med och argumentera för att ett dåligt förslag skall bli något bättre. Jag vill börja med att sammanfatta hur terroriststämpling går till. Det vanligaste är väl att det är SÄPO som misstänker att en grupp utlänningar eller en utländsk organisation kan begå våldsdåd i framtiden. I detta lagförslag tas organisationsrekvisitet bort. Jag har dock svårt att föreställa mig att organisationstillhörighet inte indirekt skulle vara intressant även i framtiden och utgöra det viktigaste underlaget för misstankar om terrorism. Erfarenheterna av terroriststämplingen av den kurdiska organisationen PKK och utvisningsbeslutet av nio kurder, som i avvaktan på att utvisningsbeslutet skulle kunna verkställas belades med tvångsåtgärder, har bidragit till att organisationsrekvisitet har tagits bort. I propositionen sägs det att kopplingen mellan person och organisation kan leda till oönskade stämplingseffekter. Organisationsrekvisitet spelade naturligtvis en stor roll för att en hel folkgrupp blev stämplad. Blotta existensen av en särlagstiftning för vissa utlänningar bidrar till främlingsfientliga strömningar. Även om organisationsrekvisitet tas bort kvarstår i massmediala sammanhang risken för en koppling mellan folkgrupp och terrorism. Många kurder i Sverige kan vittna om att likhetstecken mellan kurd och terrorist var det mest framträdande. Sekundärt gjordes en koppling till organisationen PKK, och först i tredje hand vissa personers eventuella farlighet. När det gäller befarad terroristhandling utvidgas nu lagen från att ha gällt befarat brott i Sverige till att gälla befarade brott i annan stat. Jag vill här ställa en fråga till utskottsmajoriteten. Antag att man misstänker att en kurdisk flykting från Irak som har asyl i Sverige kommer att försöka mörda Saddam Hussein. Är han då en presumtiv terrorist? Vad gör vi om den personen har svenskt medborgarskap? I andra fall räcker det med att en utlänning läser vissa tidskrifter, besöker vissa lokaler osv. Så har det ju varit hittills när man har använt lagen. I lagförslaget står det att en utlänning som kan befaras begå eller medverka till en brottslig gärning som innefattar våld, hot eller tvång för politiska syften skall kunna utvisas. Samtidigt skall en avvägning göras, för undantaget skall vara att gärningen till en övervägande del har karaktären av ett politiskt brott. Hur skall en sådan avvägning kunna ske i praktiken? Befrielseorganisationers väpnade uppror, sabotage och andra aktiviteter är ju seriösa försök att störta en regim eller försök till politisk omvälvning i ett visst land. Jag kan inte se hur man rent praktiskt skall kunna göra dessa avvägningar. När en eller flera utlänningar är misstänkta tar SÄPO in dem till förhör. Hur länge förhören skall pågå beror på SÄPO. I de nio kurdernas fall varade förhören i tre månader. När förhören är slutförda skall en förhandling där SÄPO har rollen som åklagare äga rum. När förhandlingen är slutförd undertecknar en domare protokollet. Nytt i dagens förslag är att rätten på begäran av regeringen även får avge ett yttrande. Detta yttrande behöver dock regeringen inte ta hänsyn till. Protokollet går sedan till regeringen som på grundval av protokollet skall bilda sig en uppfattning om den misstänkte utlänningens eventuella framtida skuld. Regeringen skall alltså avgöra om den tror att den misstänkte utlänningen kan komma att begå våldsdåd i framtiden. Regeringen är den domstol som slutligen avgör om utlänningen är en presumtiv terrorist. Meningen är att den misstänkte utlänningen sedan skall utvisas ur landet. När detta inte låter sig göras på grund av att utlänningen riskerar förföljelse i det land han skall utvisas till inhiberas utvisningen tills vidare. I ett sådant läge kan regeringen förordna om tvångsmedel. Det kan vara anmälningsplikt, dvs. att den misstänkte utlänningen med vissa mellanrum skall anmäla sig på en polisstation. Detta fanns med även i den gamla lagen -- kommunarresten. Detta har dock de flesta kommunarresterade inte åtlytt. Några har vid ett flertal tillfällen dömts och suttit i fängelse för att aldrig ha åtlytt denna restriktion. Jag ifrågasätter nu liksom tidigare att denna anmälningsplikt på något sätt skulle förhindra terroristdåd om en person planerar ett sådant.

Om en person besökte någon av de terroriststämplade kurderna blev han förhörd av SÄPO. Om man satt på ett kafé eller en restaurang hände det att en SÄPO-man satte sig vid bordet bredvid och satte på en bandspelare. I ett fall satt en SÄPO-man ständigt på en misstänkts arbetsplats. Detta fick till slut följden att den anställde blev uppsagd när arbetsgivaren inte längre stod ut. De misstänktas vänner och anhöriga kunde på goda grunder anta att deras telefoner var avlyssnade. Allt detta medförde att de misstänkta ganska snart blev helt isolerade. Vid det här laget, efter snart sex år, är flera helt nedbrutna och förstörda som människor. En del har avförts från regeringens och SÄPOs lista över misstänkta terrorister. Det är de som av läkare har bedömts vara mycket sjuka med risk för självmord. En annan brist i den nuvarande terroristlagstiftningen och även i det nya förslaget är sekretessbestämmelserna. Avgörandet får ske på grunder som hemlighålls för utlänningen. Detta är ett flagrant åsidosättande av den grundläggande principen i en rättsstat, principen att en misstänkt alltid har rätt att ta del av samtliga omständigheter som en domstol eller myndighet grundar sitt ställningstagande på. Dessa bestämmelser betyder i praktiken att den misstänkte nekas att försvara sig. Skälet anges vara risk för repressalier för den som vittnar. Men vilken risk utsätter sig inte vittnen för i andra fall; våldtäktsoffer, de som vittnar i narkotikamål och andra typer av våldsbrottmål? Skall vi börja med hemliga vittnen i brottmålsrättegångar också? Till detta betänkande har fogats svaren på den förfrågan som utredningskommittén gjorde till tolv utvalda länder, tio europeiska länder samt Canada och USA.

När det gäller tvångsåtgärder av typ som vi har är det bara Jugoslavien som har lagar där man kan tolka att sådana tvångsmedel kan användas. Som sammanfattning vill jag säga att dagens förslag till terroristlag är behäftat med samma fel som det gamla. Det som gör lagen särskilt obehaglig och till en skamfläck i ett demokratiskt rättssamhälle är först och främst att den är etniskt diskriminerande. Den är enbart avsedd för utländska medborgare. Miljöpartiets förslag att den även skall omfatta svenska medborgare är en ironi som jag inte känner för att delta i. Vidare sätts den vanliga rättsprincipen ur spel både när det gäller domstolsförfarandet och det faktum att man kan ådöma utlänningen skarpa sanktioner utan att man har konstaterat att ett brott har begåtts. Jag tycker det råder ett skrämmande samhällsklimat när det är möjligt att stifta särskilda lagar för befarade utländska terrorister, samtidigt som de flesta brott som man verkligen kan tala om som terroristbrott begås av svenska medborgare här i landet. Som exempel vill jag nämna de brott som vi tagit upp i vår motion: attentat mot flyktingförläggningar och Shells bensinmackar, brev och telefonhot mot enskilda personer som ställt upp för flyktingar. Det är brott som i mycket liten utsträckning klarats upp. Man har en känsla av att de inte tas riktigt på allvar av massmedia och allmänhet. Jag vill fråga: Var finns nu dessa liberaler som säger sig värna om rättssäkerhet och likhet inför lagen? Herr talman! Jag ställer mig bakom vänsterpartiets reservationer i detta betänkande, men jag yrkar endast bifall till reservation 1.

Herr talman! För att knyta an till vad Berith Eriksson sade vill jag säga att det är viktigt att vi sätter in dagens diskussion i dess sammanhang. Jag tycker inte att Berith Eriksson i sitt anförande riktigt gjorde det. Under de senaste decennierna har terrorismen vuxit till ett allt allvarligare internationellt problem, och detta är bakgrunden till dagens debatt. Ett stort antal terroraktioner har genomförts runt om i världen, ofta med svåra och förödande effekter för enskilda människor som följd. Terroraktionerna har till stor del drabbat just enskilda och oskyldiga människor. Dagens samhälle är i många avseenden särskilt sårbart för terroraktioner av olika slag. Modern teknik ökar möjligheten att genomföra terrordåd. Den ökade rörligheten över gränserna och de förbättrade kommunikationerna gör det också allt svårare att avslöja planläggning och förhindra genomförandet av terrorhandlingar. De internationella trafikmedlen är som väl känt särskilt sårbara i detta avseende. Av den redovisning som regeringen årligen lämnar till riksdagen om tillämpningen av den nuvarande terroristlagstiftningen har det också framgått att vi har ett bestående stort antal terrordåd i vår värld årligen. Att Sverige ingalunda har varit förskonat från denna verksamhet känner vi också väl till. Detta gäller såväl terrordåd begångna här i riket som terroristdåd som genomförts utomlands men som har haft anknytning till Sverige. SÄPO utredningen har också konstaterat att det är ställt utom allt tvivel att Sverige i vissa fall har använts som utgångspunkt för planering och stöd av terroristverksamhet i andra länder. Herr talman! Detta är bakgrunden till att vi för en diskussion om terroristlagstiftningen och att en bred utskottsmajoritet också har ställt sig bakom regeringens förslag till kommande lagstiftning i detta avseende. Bakom terroristaktionerna ligger oftast politiska konflikter och sociala problem av olika slag. Det innebär emellertid inte att man för den skull kan ursäkta våldsaktioner som drabbar oskyldiga eller utomstående personer till liv och hälsa. Sverige måste, precis som alla andra länder, skydda sig mot handlingar av detta slag. Våra medborgare och de utlänningar som har hemvist här i Sverige har av samhället rätt att kräva en stor vaksamhet gentemot terrorismen och att samhället har möjlighet att ingripa, i första hand genom förebyggande åtgärder. Terroristbekämpningen måste bedrivas utifrån olika handlingslinjer, och jag menar att detta bör ske på i huvudsak tre fronter. För det första är det nödvändigt med ett utvecklat internationellt samarbete, och detta har vi också åtagit oss genom att vi har anslutit oss till flera internationella antiterroristkonventioner. För det andra måste polisen ha tillräckliga resurser för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter. För det tredje måste vi ha en lagstiftning som förhindrar att Sverige blir eller betraktas som ett land där internationella terroristgrupper kan räkna med att finna en tillflykt och skaffa sig en bas för fortsatt verksamhet. Den lagstiftning vi behandlar i dag syftar till att göra det möjligt att förhindra presumtiva terrorister från att komma in eller stanna kvar i vårt land och till att skapa ett utrymme för kontroll av sådana om dessa av asylrättsliga skäl ändå måste beredas en fristad här. Herr talman! Det lagförslag som ligger på riksdagens bord bygger på terroristlagstiftningskommitténs betänkande. Regeringens förslag skiljer sig på några punkter från kommitténs. Bl.a föreslår regeringen att den omdiskuterade s.k. kommunarresten skall utmönstras ur lagstiftningen. Det är ett lagförslag som på flera punkter stärker rättssäkerheten i förhållande till den nuvarande terroristlagstiftningen. Jag skall inte gå in på att i detalj redogöra för lagförslaget. Detta finns återgivet såväl i propositionen som i utskottets betänkande. Det är, herr talman, glädjande att en mycket bred majoritet av utskottet ställer sig bakom regeringens förslag i dess helhet. Det är enbart vänsterpartiet och miljöpartiet som reserverar sig. Å andra sidan är antalet reservationer från dessa partier många. Jag skall här inskränka mig till att kommentera de tre första, reservationerna 1, 2 och 3. I reservation nr 1 av vänsterpartiet yrkas avslag på propositionen. Samtidigt föreslår vänsterpartiet att nuvarande terroristlag skall upphävas. Jag tycker att det är ett utomordentligt anmärkningsvärt ställningstagande som vänsterpartiet har kommit fram till. Det skulle innebära att det inte i Sverige skulle vara möjligt att avlägsna en utlänning ur landet i det fall han på mycket goda grunder kan anses representera en fara för terroristaktioner och inga asylrättsliga skäl talar för att han ändå bör få stanna. Det torde inte, herr talman, finnas något annat jämförbart land som saknar en sådan möjlighet. Jag menar att det också skulle vara omöjligt att inför vår omvärld försvara en sådan ordning. Sverige skulle alldeles uppenbart riskera att bli en fristad för allsköns terrorister. Vår trovärdighet internationellt, i förhållande till ingånga antiterroristkonventioner, skulle helt undermineras om man följde vänsterpartiets ställningstagande i reservation nr 1. Är ni verkligen, Berith Eriksson, beredda att ta konsekvenserna av ert ställningstagande och de risker som följer av bifall till reservation nr 1? Även i reservation nr 2 av miljöpartiet yrkas det avslag på propositionen, detta med hänvisning till att tvångsmedelsanvändningen bör omfatta även svenska medborgare. Lagstiftningen enligt regeringens förslag anses diskriminerande mot utlänningar, tankegångar som även Berith Eriksson gav uttryck för i sitt anförande. Låt mig markera att utskottet anser att så inte är fallet. Svensk lagstiftning innefattar ingen ovillkorlig rätt för utlänningar att vare sig resa in i eller uppehålla sig i landet. Det är inget speciellt med den lagstiftningen internationellt sett, utan dessa förhållanden stämmer väl överens med både folkrätt och internationell praxis. Det väsentliga inslaget i terroristlagstiftningen är att den ger möjlighet att avlägsna presumtiva terrorister ur landet, och den möjligheten kan ju aldrig, med hänsyn till reglerna i regeringsformen, beröra svenska medborgare. Även de andra reglerna i terroristlagstiftningen -- härleder sig från det förhållandet att de berörda har blivit utvisade eller avvisade från landet men ändå av asylrättsliga skäl tillåts stanna här. Jag vill än en gång understryka att en sådan lagstiftning med hänsyn till regeringsformens regler, självfallet inte kan tillämpas på svenska medborgare. Det är således inte fråga om diskriminering av utlänningar. Jag måste här tillägga att det rör sig om ett utomordentligt ringa antal presumtiva terrorister och att lagstiftningen inte minst tjänar som ett skydd för de utländska medborgare som legalt vistas i Sverige. I reservation nr 3 tar vänsterpartiet upp frågan om lagens tillämpningsområde. Vänsterpartiet kräver att lagens tillämpningsområde begränsas till befarade terroraktioner i Sverige, detta på grund av att man annars befarar att lagen skall komma att tillämpas på befrielserörelser och andra liknande organisationer. Jag vill då hänvisa till vad utskottet skriver på s. 24 i betänkandet, vilket är en anslutning till regeringens bedömning. Föredragande statsrådet skriver i propositionen följande: ''Lagstiftningen bör enligt min mening inte medge att Sverige kommer att bli eller betraktas som ett land där medlemmar av internationella terroristorganisationer kan räkna med att finna en fristad - -.'' Utskottet, liksom regeringen, understryker samtidigt att det är viktigt att terroristbestämmelserna i princip inte bör kunna tillämpas på befrielseorganisationer och liknande rörelser. Begränsningar i flera avseenden har därför införts i lagstiftningen. För det första skall det vara fråga om brottslig gärning, och för det andra undantas uttryckligen politiska brott från möjligheten att tillämpa terroristlagstiftningen. Gärningar i annan stat som har övervägande karaktär av politiska brott är således undantagna. Utskottet, precis som regeringen, anser därmed att man har funnit en lämplig avvägning i detta hänseende. Herr talman! Jag inledde med att understryka att denna lagstiftning skall ses i sitt sammanhang, nämligen att vi under de senaste decennierna i vår värld har haft en omfattande terroristverksamhet och att Sverige ingalunda har varit befriat från terrordåd.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

Herr talman! Miljöpartiet anser, som jag sade i mitt förra anförande, att det behövs särskilda lagliga möjligheter för att skydda människor mot terrorism, även i vårt land, även om vi hittills har råkat ut för mindre terrorism än många andra länder. Jag anser att det skulle vara fullt möjligt att utforma de skyddslagar som behövs så, att de gäller lika för svenskar och utlänningar, med det naturliga undantaget att man naturligtvis inte kan utvisa svenskar ur Sverige. Men i övrigt skulle det gå att ha lagbestämmelser som gällde oberoende av nationalitet. Vi tycker att det är så viktigt att få till stånd den likställigheten att regeringen bör omarbeta förslaget. Resten av de anmärkningar som vi har framfört i form av reservationer gäller en rad skönhetsfläckar och bedömningar som regeringen har gjort. Delvis har vi stött oss på kommitténs förslag, där regeringen har valt andra alternativ än vad kommittén har föreslagit. Det här är ändå inte så väsentliga ändringar att det motiverar ett avslag. I reservation 2 yrkar vi avslag för att få fram en lag som gäller lika för svenskar och utlänningar, som inte är diskriminerande eller kan upplevas som diskriminerande. Jag är, som jag sade, övertygad om att det skulle gå att utforma en sådan lag på det sättet, med de skillnader som Lars Erik Lövdén påpekar finns. Dem kan man ta hänsyn till även i en sådan lag.
Herr talman! Berith Eriksson och jag tycks ändå ha olika uppfattningar om problemet med den internationella terrorismen. Jag vill i det avseendet hänvisa till den genomgång av aktuella terroristdåd som terroristlagstiftningskommittén har redovisat i sitt betänkande. Till det skall också läggas att ytterligare ett antal mycket allvarliga terroristdåd har genomförts sedan terroristlagstiftningskommittén presenterade sitt betänkande. Jag vill bara erinra om Lockerbiekatastrofen som ett belysande exempel. Vad jag sade när det gällde vänsterpartiets inställning till lagstiftningen i det här hänseendet kvarstår efter Berith Erikssons replik. Ni yrkar i er första reservation avslag på förslaget i dess helhet. Samtidigt vill ni upphäva nuvarande terroristlag. Jag sade i mitt anförande att det skulle innebära att det inte skulle vara möjligt att avlägsna en utlänning ur landet, även om han på mycket goda grunder ansågs kunna representera en risk för terroristaktioner. Jag sade också i mitt anförande att det inte torde finnas något jämförbart land som inte har den möjligheten. Det är väl då alldeles klart att Sverige under sådana förhållanden skulle riskera att bli en fristad för olika terroristgrupper. Jag tror att det även för Berith Eriksson skulle framstå som oerhört besvärande att internationellt få förklara att vi har en lagstiftning som möjliggör för olika terroristgrupper att få en plattform för sitt agerande internationellt just i Sverige. Jag tycker att Berith Eriksson skulle begrunda det när hon nu har yrkat bifall till sin reservation nr 1. Så till frågan om att terroristlagstiftningen har använts i så få fall. Ja, den har använts i ett relativt litet antal fall sedan sin tillkomst, men det talar, menar jag, inte emot att vi behöver en sådan lagstiftning. Det talar väl snarare för att vi behöver en sådan lagstiftning. Det kan ju faktiskt tänkas att lagstiftningen har varit förebyggande och att problemen i dag skulle ha varit betydligt större än de är om vi inte hade haft någon lagstiftning. Jag tycker alltså inte att det är något särskilt bra skäl för att yrka avslag på regeringens proposition. Så till Krister Skånberg när det gäller svenska medborgare och användningen av tvångsmedlen som finns stadgade i lagstiftningen. Lagstiftningen är ju konstruerad så att tvångsmedlen bara får användas i de fall regeringen har beslutat om utvisning men ansett att man av asylrättsliga skäl inte kan verkställa utvisningen. Det är bara i de fallen som tvångsmedlen kan användas. Eftersom svenska medborgare inte kan utvisas ur landet kan tvångsmedlen knappast komma att användas mot svenska medborgare heller. Det är fråga om att regeringen har bedömt att de här personerna är presumtiva terrorister och behöver en viss övervakning i Sverige när man inte kan utvisa dem.
Herr talman! Lars-Erik Lövdéns resonemang skulle innebära att de länder som inte har någon speciell terroristlagstiftning är verkliga tillhåll för terrorister. Argumentet att terroristlagstiftningen skulle ha en preventiv verkan tycker jag är konstigt. Allt är ju relativt. Jag läste i tidningen i dag att 36 kvinnor varje dag misshandlas och att det var tionde dag dör en kvinna till följd av misshandel. Enligt Lars-Erik Lövdéns resonemang i det här fallet skulle detta vara ett motiv för att vi i preventivt syfte skulle ha en lag mot kvinnomisshandel. I inga andra fall har vi stiftat lagar i preventivt syfte. Den lagstiftning som vi har i dag har visat sig vara fullt användbar vid terroristdåd som begås av personer som har svenskt medborgarskap. Jag kan därför inte förstå varför vi skulle behöva ha en speciell lagstiftning för personer som inte har svenskt medborgarskap. Jag förstår inte heller att vi med nuvarande lagstiftning inte skulle kunna utvisa personer som vi på goda grunder misstänker för terrorism.

Herr talman! Vi påminns ganska ofta om hur den politiska terrorn agerar. Så sent som i veckan har dådet i Indien återigen visat oss hur hänsynslöst den kan slå. Förutom den rent mänskliga tragiken bakom varje sådant dåd och föraktet för människoliv, är varje sådant dåd ett uttryck för förakt mot demokratin. Varje terroristdåd utgör en attack mot själva den idé som vi värnar om här i Sverige, nämligen att söka politiska lösningar på motsättningar och intressekonflikter. För vårt land och varje annat land som omfattar det demokratiska tänkesättet måste det vara viktigt att värja sig mot sådana här företeelser. Varje land måste ta avstånd från våldet som arbetsmetod för att nå politiska syften. Varje land måste också värja sig mot det faktum att även terrorismen internationaliseras. Det är ju inte så att Sverige genom en speciell lagstiftning på det här området på något sätt skiljer sig från andra länder. Den sammanställning som fogats till utskottets betänkande visar att man på olika sätt genom en utlänningslagstiftning eller genom annan speciallagstiftning i åtskilliga länder har skaffat sig en möjlighet att vidta åtgärder i det här avseendet. I Sverige har vi sedan snart 20 år tillbaka särskilda bestämmelser som syftar till att förhindra att Sverige skall bli föremål för internationella terroristhandlingar. Den första lagstiftningen kom 1973. Den kallades för terroristlagen, och den var tidsbegränsad. Mycket snart visade det sig genom händelseutvecklingen ute i världen och här hemma att regler till skydd mot terrorism skulle komma att behövas under överskådlig tid framöver. Därför gjordes dessa regler permanenta genom att de år När 1980 års utlänningslag i juli 1989 ersattes av den nu gällande utlänningslagen avskilde vi terroristbestämmelserna. Dessa fick tillsammans med spaningslagens bestämmelser bilda den terroristlag som vi har i dag, Lagen om åtgärder för att förebygga våldsdåd med internationell bakgrund. En sådan här lagstiftning behöver emellertid då och då ses över, inte minst mot bakgrund mot de erfarenheter som man har gjort. Därför tillsatte regeringen år 1988 den här kommittéen med uppdrag att se över de då i utlänningslagen intagna reglerna om skydd mot terrorism och reglerna i spaningslagen. Översynen skulle avse både reglernas effektivitet som skydd och deras utformning ur rättssäkerhetsynpunkt. Det utredningsbetänkande som avlämnades i december 1989 har remissbehandlats, och det är i stort sett utredningens betänkande som ligger till grund för det lagstiftningsförslag som riksdagen i dag behandlar. Förslaget följer i sina huvuddrag den nuvarande terroristlagens bestämmelser. Jag vill särskilt peka på att reglerna till skydd mot terrorism även i fortsättningen föreslås utgöra en del av utlänningsregleringen. Från en del håll och även i debatten i dag har framförts den synpunkten att terroristreglerna genom sin inriktning på enbart utlänningar skulle vara diskriminerande. Man måste då komma ihåg att kärnan i terroristreglerna, nämligen möjligheten att avlägsna en presumtiv terrorist från Sverige, aldrig kan komma att beröra svenska medborgare. Svenska medborgare åtnjuter enligt regeringsformen ett absolut skydd från landsförvisning och mot att hindras från att resa in i riket. Jag anser inte heller att terroristreglerna kan ge anledning till oro eller osäkerhet bland de utlänningar som vistas i vårt land. Som reglerna är utformade riktar de sig uteslutande emot ett litet avgränsat antal extremister som inte skyr några medel för att nå sina politiska mål. Den nu föreslagna lagen, som riksdagen står i begrepp att anta, medför att skyddet emot terrorismen effektiviseras men också att rättssäkerheten förbättras. Jag vill peka på några angelägna förbättringar, som jag tycker att detta förslag innebär. Vi tar nu bort det s.k. organisationsrekvisitet. Som de flesta här känner till krävs enligt nu gällande terroristlagstiftning att två förutsättningar är uppfyllda för att en presumtiv terrorist skall kunna avlägsnas från Sverige: För det första skall det finnas grundad anledning att anta att han tillhör eller verkar för en organisation eller grupp som med hänsyn till vad som är känt om dess verksamhet kan befaras utanför sitt hemland använda våld, hot eller tvång för politiska syften och därvid också begå sådana gärningar här i riket. Detta kallas för organisationsrekvisitet. För det andra skall det också med hänsyn till vad som är känt om utlänningens föregående verksamhet eller i övrigt föreligga fara för att han själv här i riket medverkar till sådana gärningar. Detta brukar benämnas det personliga rekvisitet. Vid terroristlagens tillkomst för snart 20 år sedan utgick vi ifrån att myndigheterna i vårt land och andra länder i huvudsak hade kännedom om vilka politiska organisationer eller grupper som låg bakom de internationella terrordåden. Men utvecklingen har visat att det s.k. organisationsrekvisitet kan medföra betydande tillämpningssvårigheter. De rörelser det här är fråga om kan nämligen inte alltid avgränsas. Det förekommer inte sällan att grupperna upplöses, delas och ändrar namn eller ledningsstruktur. Utvecklingen har också visat att rekvisitet i vissa fall kan medföra betydande olägenheter. Det innebär nämligen att vi tvingas att officiellt peka ut vissa rörelser som terrororganisationer. Det här saknar motsvarighet i flertalet andra länder och kan många gånger vara direkt olämpligt. Av främst dessa orsaker menar vi att organisationsrekvisitet bör tas bort från reglerna till skydd mot terrorism. Den föreslagna lagen innebär också ett flertal förbättringar syftande till att öka rättssäkerheten i ärenden som handläggs enligt lagstiftningen. Jag vill i första hand peka på de förslag som begränsar regeringens möjligheter att i de fall beslut om utvisning enligt terroristlagstiftningen inte kan verkställas på grund av asylskäl, föreskriva inskränkningar och villkor i fråga om vistelseort, byte av bostad och anställning samt anmälningsplikt. I de i och för sig fåtaliga fall där regeringen har meddelat föreskrifter av det här slaget har det oftast fått innebörden att utlänningen har fått vistas endast inom viss kommun och att han regelbundet skall anmäla sig hos polisen. Dessa föreskrifter har i den allmänna debatten kommit att benämnas kommunarrest. De har kritiserats ur såväl principiella som praktiska synpunkter. I kritiken har man väl mest tagit fasta på de humanitära konsekvenserna av en långvarig sådan här begränsning i rörelsefriheten. Man har emellertid också ifrågasatt det praktiska värdet av inskränkningar i rörelsefriheten och framhållit att de förbättrade möjligheter som i dag föreligger att kommunicera trots långa avstånd gör det lättare för personer att samarbeta för att eventuellt planera terrordåd. Jag har funnit att den här kritiken har fog för sig. Möjligheterna att meddela föreskrifter av det här slaget bör därför tas bort. Man kan åstadkomma en tillräckligt effektiv övervakning genom de nuvarande bestämmelserna om anmälningsplikt och de särskilda kontrollmöjligheter som därutöver föreligger. Beslutet om anmälningsplikt bör emellertid inte heller som i dag vara tidsobestämt. I lagförslaget har giltighetstiden för sådana beslut begränsats till tre år. Om det efter den tiden fortfarande föreligger risk för terrorhandlingar från utlänningens sida skall domstol på ansökan av rikspolisstyrelsen kunna förlänga anmälningsplikten i ytterligare en treårsperiod. En annan viktig rättssäkerhetsfråga gäller tillämpningen av reglerna om särskilda tvångsmedel enligt terroristlagstiftningen. Enligt nu gällande regler har man kunnat tillämpa tvångsmedelsbestämmelserna automatiskt så snart en utlänning som har utvisats enligt terroristlagen på grund av asylskäl ändå tillåtits stanna i landet. Enligt den nu föreslagna lagen skall möjligheten att tillämpa de särskilda bestämmelserna vara beroende av att regeringen har förordnat om detta. Som viktiga förbättringar i fråga om rättssäkerheten vill jag också till sist lyfta fram de regler som syftar till att stärka domstolens ställning i ärenden enligt terroristlagstiftningen. Det har varit efterfrågat i debatten om denna lagstiftning. Av flera skäl -- bl.a. på grund av de ofta känsliga utrikespolitiska bedömningar som behöver göras i dessa ärenden -- menar vi att besluten om utvisning även i framtiden skall ankomma på regeringen. Domstolens ställning bör dock stärkas så till vida att regeringen skall kunna ställa en remiss till domstolen med begäran om yttrande i en eller flera specifika frågor, företrädesvis av sådan karaktär att just domstolens erfarenhet av bevisbedömningsfrågor kan tas till vara. Domstolen bör också åläggas en större utredningsskyldighet än vad den har enligt de regler som gäller i dag. Förslaget innebär vidare att utlänningen tillförsäkras rätten att i rimlig omfattning åberopa egen bevisning. Herr talman! Jag har för kammaren ändå velat peka på syftet med de förbättringar som vi har föreslagit i den lagstiftning som vi nu har lagt fram för riksdagens prövning och som riksdagen nu står beredd att fatta beslut om. Med bibehållande av en lagstiftning som är både viktig och rimlig om man som nation vill värja sig mot terrorismen, menar jag att vi har lyckats såväl med att effektivisera den som att förbättra rättssäkerheten.

Det fanns en bred enighet i utredningen som föregick propositionen, och jag noterar att utskottsbetänkandet nu redovisar en mycket bred politisk enighet i den här svåra men oerhört viktiga frågan. Jag tycker att det är utomordentligt glädjande att riksdagen kan fatta ett beslut på den grunden med stor uppslutning i kammaren.
Herr talman! Jag vill först säga att jag tycker att det är mycket glädjande att invandrarministern finns här i kammaren i dag när vi behandlar detta betänkande. Det kan diskuteras om vi har en generös asylrätt efter de inskränkningar som har gjorts. Jag vill något kommentera förslaget till namn på lagen. Tidigare var det fråga om ''skärpt kontroll av vissa utlänningar''. Detta har nu bytts ut mot ''särskild kontroll av vissa utlänningar''. Det kan tolkas som att vi inför en skärpt kontroll av alla utlänningar. Beträffande jämförelser med andra länder är det faktiskt så att man har en invandringspolitik som gäller alla utlänningar. Man pekar inte ut att vissa skulle vara presumtiva terrorister utan att pröva det i domstol. Vi välkomnar naturligtvis förslaget att den misstänkte nu skall ha rätt att åberopa egen bevisning. Men i övrigt anser jag nog att förändringarna mer är av kosmetisk art än att de har någon verklig betydelse.
Herr talman! Jag måste erkänna att jag har litet svårt att hänga med Berith Eriksson i de internationella panoramor som hon gör när hon jämför med andra länder. Berith Eriksson kunde kanske ägna samma omsorg åt att göra en internationell jämförelse när det gäller generös asylpolitik. Då finge vi nog belägg för att vi står oss ganska gott. Men det skall vi kanske debattera vid ett annat tillfälle. Jag försökte peka på att oavsett om man har tagit in terroristbestämmelser i utlänningslagen eller om man har en särskild lag för att reglera möjligheterna att utvisa människor som kan tänkas begå ett terrordåd, är vi ju inte ensamma om att inta denna hållning. Alla länder som vill slå vakt om demokratiska rättigheter och värja sig mot terroristdåd har på sitt sätt tagit konsekvenserna av detta, men deras konstruktioner är olika. Det är något paradoxalt, men vår lagstiftning kom delvis till just för att dessa frågor är så svåra och känsliga att vi ville ha en speciell lagstiftning för att särskilt kunna ta till vara rättssäkerhetsaspekterna vid bedömningen av dessa fall. Det är därför som det finns en särskild lagstiftning, och inte för att vi är mer restriktiva än vad man är i andra länder eller att vi i Sverige värjer oss hårdare mot terrorister.

Herr talman! Enligt min mening handlar inte frågan om huruvida vi skall ha en aktiv bekämpning av terrorism eller inte. Det kan egentligen inte råda några delade meningar om att det behövs en mycket aktiv sådan brottsbekämpning. Frågan handlar i stället om på vilket sätt man bäst och effektivast bekämpar terrorism. På den punkten finns det delade meningar, både i olika länder och bland experter på området. I denna diskussion utgår man ifrån att den metod som används här i Sverige är den effektivaste och den bästa, men detta är inte verifierat och det är också väldigt svårt att få en verifiering. I regeringens proposition föreslås -- som också framhållits här -- att den s.k. kommunarresten skall avskaffas, något som jag under många år ivrigt har förespråkat. Man kan bara uttrycka sin tillfredsställelse över att även ledamöter i terroristkommittén tycker att det är bra att regeringen har lagt fram ett sådant förslag.

Åbark -- samtliga socialdemokrater -- har vi lämnat en utförlig motivering och kommit med förslag till hur man enligt vår uppfattning skall kunna förbättra situationen, både från humanitär synpunkt och från rättssäkerhetssynpunkt. Användningen av tvångsmedel förutsätter i andra sammanhang konkret misstanke om ett begånget brott av allvarligt slag. Man kan därför med viss rätt säga att både de gällande och nu föreslagna terroristreglerna innebär att staten ser med ogillande på vissa aktiviteter från utlänningars sida och tillåter polisen att undersöka dessa med medel som om dessa aktiviteter vore kriminaliserade. Det kan kanske stämma till eftertanke att en reell kriminalisering skulle innebära vissa fördelar för den presumtive terroristen. Han skulle, sedan åtal väckts, vid huvudförhandlingen få ta del av allt material som åberopas mot honom och därmed effektivt kunna försvara sig mot anklagelserna för presumtiv terrorism. En följd av att vi nöjer oss med att ''pseudokriminalisera'' de presumtivt terroristiska utlänningarna blir i stället att de placeras i en gråzon mellan förvaltnings och brottmålsprocess. Möjligheterna till långvarig polisiär övervakning är dock större än på något annat område, och för effektiviteten svarar så ingripande tvångsmedel som hemlig telefonavlyssning, brevkontroll och anmälningsplikt m.m. Men som förfarandet är uppbyggt vet den presumtive terroristen om att han kan komma att utsättas för sådana åtgärder. Det kan därför ifrågasättas om denna halvöppna övervakning av presumtiva terrorister ger bättre resultat än den polisiära spaning och bevakning i hemlighet som annars är det som används vad gäller brottslighet av grövre slag. Det har här diskuterats huruvida denna lagstiftning är diskriminerande eller inte. Det står dock klart att den riktar sig enbart mot utlänningar och mot dem som inte har hunnit bli svenska medborgare. Detta kan då upplevas -- och har också upplevts -- som diskriminerande. Det är emellertid självklart att en svensk medborgare inte kan bli föremål för utvisning, så någonting sådant kan det aldrig bli fråga om. Om man nu anser att de regler som finns är så effektiva för terroristbekämpning, borde man tillämpa dem på alla som vistas här i landet, men det gör man alltså inte. Därför är de som har trängt djupare frågan väl inte så övertygade om denna höga effektivitet, som det är lätt att tala högt och ljudligt om men kanske svårare att belägga. Det kan skenbart förefalla som att organisationsrekvisitet innebär en förbättring, men detta rekvisit är inte konsekvent genomfört. Maj Lis Lööw har nu direkt sagt att man skall plocka bort organisationsrekvisitet ur huvudregeln om utvisning, eftersom man inte vill bli tvingad att officiellt peka ut vissa rörelser som terroristorganisationer.

Som vi skrivit i motionen går det att klara de problem som berörs i betänkandet med en undantagsregel. Det är märkligt att utskottet inte kan gå med på en regelbunden omprövning varje år -- en inte speciellt human inställning! Att utlänningen skall vara beroende av motparten, rikspolisstyrelsens anmälan och skäl, är inte godtagbart från rättssäkerhetssynpunkt. Ett förslag från diskrimineringsombudsmannen om att ett beslut om avlägsnande m.m. skall omprövas regelbundet avslås med motiveringen att en sådan ordning skulle medföra ''onödigt merarbete''. Den initiativrätt till omprövning som här förlänas rikspolisstyrelsen förstärker det inkvisitoriska draget i den process som förordas i förslaget. En regelbunden omprövning bör ske en gång per år med hänsyn till att anmälningsplikten och övriga tvångsmedel är av så ingripande karaktär och har så unikt lång varaktighet. Utlänningen bör vidare ha rätt att påkalla omprövning vid domstol av t.ex. ett beslut om anmälningsplikt vid förändrade förhållanden, en rätt som de för brott misstänkta har enligt rättegångsbalken.

Det finns mycket mer att säga om detta, men, som jag tidigare har nämnt, har detta utförligt tagits upp i motionen. Förslaget om förfarandet i terroristärenden bär spår av att processen genomförs alltför tidigt. Det görs i ett skede då man borde nöja sig med ordinär polisspaning och vanlig yttre bevakning. Det kan inte accepteras att man skall kunna fatta ingripande beslut mot utlänningen utan att han har fått veta att en förhandling skall äga rum. De regler om sekretess m.m. som föreslås bli tillämpliga vid förfarandet mot den presumtive terroristen är av det slaget att han får sämre möjligheter att försvara sig än en person som åtalats för grovt spioneri. Om man vill ge den utpekade presumtive terroristen en chans till ett effektivt försvar kan det inte accepteras att vittnesattester åberopas mot honom, att ett vittnes identitet inte får röjas och att avgörandet kan grundas på omständigheter som inte lagts fram vid förhandlingen och som varken utlänningen eller hans ombud har fått ta del av. Om man menar allvar med talet om att man bör undvika stämplingseffekter av dessa processer, bör man också försöka minimera risken för sådana genom att garantera utlänningen ett effektivt försvar. Herr talman! Jag intar en neutral hållning till vissa av de förslag som lagts fram av majoriteten och reservanterna och grundar då mina ställningstaganden på vad vi har framfört i motionen. I övrigt utgår jag från att en noggrann uppföljning sker av en ny lagstiftning och att en utvärdering kommer till stånd så snart tillräcklig erfarenhet av rättstillämpningen erhållits.

Herr talman! Det är glädjande att vi nu skall besluta om att avskaffa kommunarresten som har kritiserats så länge. När vi diskuterade frågan i terroristlagstiftningskommittén var jag den enda som tyckte att den borde tas bort från svensk lag, inte minst med tanke på att kommunarresten kan ses som ett frihetsberövande. Jag måste då tillägga att vänsterpartiet och miljöpartiet inte var representerade i kommittén. Det gläder mig att regeringen har gått på min linje och inte på Lars Erik Lövdéns linje i kommittén. Nu har ju även Lars-Erik Lövdén tvingats byta fot, och det är ju bra. Maj-Lis Lööw tog upp den förändring som borttagandet av organisationsrekvisitet innebär. Det tycker även jag är positivt. Men det finns vissa skönhetsfläckar kvar som enligt min mening borde tas bort. Jag tänker i första hand på tvångsmedel i form av spaningar på utländska medborgare som anses vara presumtiva terrorister. Detta är en diskriminering och ett långtgående ingrepp i den personliga integriteten som också diskrimineringsombudsmannen, Sveriges advokatsamfund och Svenska flyktingrådet vänder sig mot. Hur vi skall skydda oss mot terrorism kan ju inte vara beroende av medborgarskap. Terrorism är en mycket allvarlig internationell företeelse som alla stater måste skydda sig mot. Men det är bara Sverige av de västeuropeiska länderna som tillåter tvångsmedel av det här slaget. I Danmark, Norge, Finland, Schweiz och Canada, för att nämna några länder, finns inte dessa särskilda möjligheter mot utlänningar. Dessutom tillåter man över huvud taget inte telefonavlyssning, brevöppning, osv. såvida det inte handlar om personer som är misstänkta för brott. Frågan är varför Sverige skall anses behöva en sådan särskild lagstiftning. I alla andra sammanhang hävdas att de nordiska länderna skall ha en likartad lagstiftning. Inte minst i dessa dagar skall vi också anpassa oss till EG. Varför gäller detta inte i det här fallet? När jag ställde frågan i kommittén sades det att Sverige har en så liberal flyktingpolitik och att det skulle motivera att vi har en sådan speciallagstiftning. Jag protesterade mot att benämna den flyktingpolitik som i dag tillämpas som liberal. Vi har i dag enligt folkpartiet en mycket restriktiv tillämpning av flyktingpolitiken. Lars-Erik Lövdén liksom Maj-Lis Lööw talade om att vi har en generös lagstiftning. Jag kan i dag inte dela denna uppfattning. Det kan alltså inte vara något skäl till att vi behöver ha denna särskilda lagstiftning. Dessutom tycker jag att det är olämpligt att blanda ihop asylpolitik och terrorism på ett sådant sätt. Ett sådant resonemang kan bara leda till att man förstärker främlingshat, och det kan ingen tjäna på. Mot den här bakgrunden har Maria Leissner och jag motionerat om ett avslag på förslaget till terroristlagstiftning. Vi anser att det inte behövs någon särskild lag. När det gäller misstanke om terrorism kan brottsbalken användas. Jag fick i kommittén uppfattningen att det finns möjligheter att kontrollera även svenska medborgare som anses vara terrorister. Då behöver vi inte heller någon speciellagstiftning när det gäller utländska medborgare. Däremot menar även jag att om man inte kan utvisa en person skall det finnas möjlighet till anmälningsplikt. Det är en väldigt allvarlig anklagelse att peka ut någon som terrorist. Därför är det också mycket angeläget att det ur rättssäkerhetssynpunkt sker på ett korrekt sätt. De kurder som suttit i kommunarrest under sex år har varit mest förtvivlade över att inte kunna få sin s.k. dom prövad i en rättslig instans. De anser att de är felaktigt anklagade för att vara terrorister. De har haft en förhandling utan att veta vad de är anklagade för. Inte heller deras ombud har fått reda på det. Jag menar att det måste finnas möjligheter att få sin sak prövad i en domstol. Men det måste också finnas en möjlighet att utvisa personer som anses vara terrorister. Jag vill särskilt betona det för Lars Erik Lövdén som kritiserade vänsterpartiet för att man inte ville att denna möjlighet skall finnas. Jag anser alltså att det måste finnas en möjlighet att utvisa terrorister, men det måste också finnas en rättslig grund för påståenden om terrorism. När det gäller den parlamentariska insynen anser jag att man beträffande de skrivelser som regeringen lämnar över till riksdagen inte kan tala om någon reell insyn från riksdagens sida. I konstitutionsutskottet har vi haft några granskningsärenden när det gäller terrorism. Jag kan bara konstatera att det är mycket svårt även för oss i konstitutionsutskottet att utifrån de handlingar som vi har fått göra en bedömning av de källor som påstår det ena och det andra och hur trovärdiga de är, osv. Jag förstår att detta är mycket känsliga uppgifter och att man inte kan sprida källors identitet, osv. Men om man skall ha en parlamentarisk insyn skall en sådan inte bara innebära att endast en årlig skrivelse överlämnas från regeringen. Det måste i så fall till andra grepp, och då bör regeringen fundera över detta och lägga fram ett sådant förslag. Men det är möjligt att man hamnar i en sådan situation att man anser att det inte är lämpligt med denna form av parlamentarisk insyn, vilket jag också kan acceptera. Det viktigaste är emellertid att man ur rättssäkerhetssynpunkt prövar saken på ett adekvat sätt och att denna möjlighet finns inom en domstol.
Herr talman! Jag skall inte förta Ingela Mårtenssons glädje över att hon har fått en av sina punkter i reservationen tillgodosedd. Men jag vill då ganska nöjt konstatera att regeringen på i stort sett alla övriga punkter går kommittémajoriteten till mötes mot reservanten Ingela Mårtensson. Jag har ett par kommentarer utöver detta till vad Ingela Mårtensson sade. Först och främst underströk jag i en av mina repliker till vänsterpartiet att det är oerhört vanskligt att göra internationella jämförelser när det gäller lagstiftning. Man kan inte bara titta på om det finns särskilda regler när det gäller terroristlagstiftningen i dess inskränkta mening. Man måste också titta på asylbestämmelserna men också på vilka möjligheter det finns till tvångsmedel inom ramen för det ordinära rättssystemet. Det är klart att det i en rad andra länder finns större möjligheter till tvångsmedelsanvändning, ordinärt i rättssystemet. Jag vill bara erinra Ingela Mårtensson om att man i exempelvis Danmark har rikliga möjligheter att använda buggning i olika sammanhang, vilket vi i Sverige inte har. Jag vill också göra en liten kommentar till det som Vi understryker från utskottets sida att det är viktigt att vi även fortsättningsvis får en redovisning till riksdagen om terroristbestämmelsernas tillämpning. I det sammanhanget säger utskottet att det naturligtvis är fullt möjligt för utskottet att begära in kompletterande upplysningar och information om terroristbestämmelsernas tillämpning utöver vad som är möjligt att redovisa öppet i en sådan skrivelse som regeringen årligen lämnar till riksdagen. Därmed är det upp till berörda utskott att se till att den parlamentariska kontrollen sköts på ett riktigt och ordentligt sätt.

Herr talman! Först vill jag vända mig till Lars-Erik Lövdén som säger att man inte kan jämföra olika länder i det här sammanhanget. Jag tog upp punkten om tvångsmedel, som berördes i en särskild fråga till de här olika länderna. Då måste man kunna jämföra. Det är ändå ett väldigt ingrepp i den personliga integriteten att på det här viset använda sig av tvångsmedel gentemot personer som inte ens misstänks för att begå brott. Där skall vi vara unika. Jag förstår inte heller att inte vi skall kunna ha samma bestämmelser som de övriga nordiska länderna. Nu säger Lars-Erik Lövdén att man i Danmark får lov att ''bugga''. Får man lov att ''bugga'' personer som inte ens misstänks för brott? Maj-Lis Lööw tar upp den rättsliga grunden. Jag vill starkt betona att det skall finnas en möjlighet att få sin sak prövad rättsligt. Nu kommer ni med ett förslag om att den här möjligheten skall finnas efter tre år. Varför kan man inte få den redan från början? Det skulle också stärka rättssäkerheten. Jag återgår till frågan om den parlamentariska insynen. Med de erfarenheter jag har gjort i konstitutionsutskottet kan jag inte påstå att det är någon reell insyn. Men det är möjligt att detta inte heller går att sprida på för många personer, eftersom det är mycket känsliga uppgifter. En viss insyn kan man naturligtvis ha. Men att gå in och pröva ärendet har jag upplevt som mycket svårt. Vi har nyligen haft frågan uppe om huruvida det har varit fråga om kollektiv bestraffning av vissa personer. Det fanns påtryckningar om att en oberoende grupp verkligen skulle pröva den saken.

Herr talman! Liksom Ingela Mårtensson tycker jag att det är mycket obehagligt att det görs kopplingar mellan asylpolitik och terrorism. Jag tycker att det är felaktigt. I mitt inledningsanförande och även i en av replikerna har jag tagit upp att vi naturligtvis anser att man skall kunna utvisa terrorister från landet. Jag upprepar att när det blir fråga om utvisning skall samma regler tillämpas som i lagen om utlämning på grund av brott. Det innebär att innan regeringen prövar ärendet skall riksåklagaren verkställa utredning till grund för beslutet och högsta domstolen skall pröva om utlämning lagligen kan beviljas. Beträffande tvångsmedel bör samma sak gälla som föreskrivs vid andra brottmål. Ingela Mårtensson tog också upp det som jag reserverade mig för i utskottet. Det gällde en parlamentarisk granskning av hur lagen har tillämpats. I det fallet, liksom när det gäller andra av säkerhetspolisens verksamhetsområden, tycker jag att parlamentariker behöver hjälp av oberoende experter för att kunna ställa de rätta frågorna och för att veta vilket material man bör titta på.

Herr talman! Vi har i Sverige en omfattande kontroll i hanteringen av vapen och ammunition. Denna kontroll syftar till att omöjliggöra att vapnen och ammunitionen brukas på ett otillbörligt sätt. Framför allt gäller det att förhindra att vapen används i brottslig verksamhet. Det här förslaget om förändringar i vapenlagen skall ju också syfta till att stärka kontrollen, så att brottslig användning av vapen och ammunition försvåras. Men såvitt jag kan se leder inte detta förslag till åsyftat resultat. Jag vill då redan från början slå fast att det här är ett dåligt förslag som bör avvisas. Av direktiven till den s.k. vapenutredningen framgår att syftet med begäran om vapenlagen var att åstadkomma förbättringar av lagstiftningen -- detta som ett skydd mot att vapen och ammunition kommer i orätta händer eller används i brottsliga sammanhang. I direktiven ingick det också att man skulle förenkla och minska byråkratin och arbetet med handläggningen av vapenärendena. Men detta har det inte tagits någon hänsyn till. Propositionen bakom det här betänkandet bygger delvis på den angivna vapenutredningen. Den utredningen föreslog mycket långtgående åtgärder i skärpningen av lagstiftningen bl.a. när det gäller jaktvapen. Utredningen fick med all rätt mycket kritik, och de flesta remissinstanserna var mycket negativa till förslaget. I propositionen har många av kraven från utredningen avvisats, och det är väl i och för sig bra. De åtgärder som nu föreslås skulle ha mycket ringa eller ingen brottsförebyggande verkan alls. De åtgärder som föreslås skulle inte heller innebära att skjutvapen och ammunition kom till användning i brottsligt syfte i mindre omfattning än nu. Förslagen har också fått en så oklar utformning att vi kan förvänta oss att det blir rättstillämpningen som kommer att få avgöra vilka krav som skall ställas. På det viset ställer man bara till mer byråkrati för den enskilde, samtidigt som det inte får den avsedda verkan. Man har inte tagit upp de verkligt stora problemen med bl.a. vapen, som förs in i landet illegalt. Det har också varit stölder av militära vapen som florerar i brottslig verksamhet. Jag fick i dag en uppgift från avdelningen KK 5 på kriminalen här i Stockholm om att mer än 50 % av alla vapen som förekommer i brottsliga sammanhang införs illegalt i landet, och det saknas tillstånd för dem. Detta är någonting att bita i. Men i stället för att ta itu med de riktigt stora problemen försvårar man nu för enskilda vapenägare och jägare. Det är inte till fyllest. Jag anser att man bör ställa mycket hårda krav på vapeninnehavare när det gäller skötsamhet och omdömesgillhet. Jag tycker också att det skall ställas stora krav på förvaringen av vapen och ammunition. Uppfylls dessa krav, behövs det inte så många ytterligare regleringar som försvårar för den enskilde vapeninnehavaren. Som jag sade skall vi ställa stora krav på förvaringen av vapen, men vi skall för den skull inte ha en övertro på regler härvidlag. Låt mig bara som exempel nämna inbrottet hos Lidingöpolisen. Här hade man vapnen inlåsta efter alla konstens regler, och ändå skedde det ett inbrott där vapnen blev stulna. Det är sådant som inte får hända. Men det har ändå hänt. Jag tror inte att vi skall ställa hårdare krav på enskilda vapeninnehavare än vad vi ställer på myndigheter. Och jag tycker att exemplet från Lidingö bra belyser att det finns problem och att vi därför inte skall ha en övertro på regleringar. Om innehavaren är en skötsam och omdömesgill person och vapnen förvaras på ett riktigt sätt, är denna klångfingriga detaljreglering ganska överflödig. Det här förslaget är också svårt att överblicka för den enskilde som har ett legitimt vapenbehov. Från centerns sida anser vi att vapenutredningen har missat viktiga delar när det gäller att förhindra att vapen kommer till brottslig användning. Det förekommer vapenstölder ur militärens förråd. Det förekommer också ofta illegalt införda vapen i Sverige, som används i brottslig verksamhet. Sådana vapen kommer i mycket större omfattning till användning i brottslig verksamhet än t.ex. jaktvapen. Men detta har inte beaktats i utredningen. Därför menar vi att utredningen och propositionen är dåliga produkter och att de bör avvisas. Jag yrkar därför bifall till reservation 1. Om det är så, att inte detta förslag avvisas, har vi en rad förslag till ändringar som är helt nödvändiga att vidta i det här avseendet. Jag kan med glädje notera att utskottet tagit hänsyn till ett par centermotioner i betänkandet. En av dem gäller återkallelse av vapentillstånd. I det avseendet har regeringen föreslagit att tillstånd att inneha vapen skall få återkallas, om tillståndshavaren har missbrukat vapnet, visat oaktsamhet eller på annat sätt visat att han är olämlig att inneha vapen. Om detta är det inte så mycket att säga, det är ungefär som i dag. Därutöver har regeringen föreslagit att det skall ges möjlighet att återkalla tillstånd om förutsättningar för tillstånd ej längre föreligger eller om det annars finns skälig anledning att göra det. Detta är någonting som ger uppenbart utrymme för godtycke. Här hade vi i centern föreslagit stor restriktivitet, och det har utskottet ställt sig bakom. Jag menar att det måste vara så stor restriktivitet, att den här regeln nästintill aldrig behöver tillämpas. För vad betyder ''när förutsättningar ej längre föreligger''? För att t.ex. få vapenlicens på jaktvapen måste vederbörande ha jakträtt. Upplåtande av jakträtt är oftast begränsat till viss tid. Skulle t.ex. ett tillstånd återkallas på grund av att vederbörande inte längre har jakträtt? Han kan ju senare få ny jakträtt. Eller skulle tillstånd återkallas när en jägare inte har jagat aktivt under en viss tid? Denna bestämmelse är väldigt svårtolkad, och den måste således användas med mycket stor restriktivitet. En annan motion som vi har fått gehör för gäller sekretess av vapenregister. Det är någonting som jag och Ingbritt Irhammar har motionerat om i flera år. Det är därför glädjande att vi nu fått gehör för vårt krav. Det finns ingen anledning att kräva att uppgifterna i vapenregistret skall vara offentliga. Enligt det nu framlagda förslaget blir det ett omvänt skaderekvisit som införs i sekretesslagen. Det innebär att uppgifter ur vapenregistret inte får lämnas ut, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan fara för att vapnen kommer till brottslig användning. När det gäller utformningen av förslaget till ammunitionstillstånd anser vi att regeringsförslaget går alltför långt. Om vederbörande har vapentillstånd skall det vara tillräckligt för att man skall få köpa ammunition till olika vapen. Det skall inte vara begränsat till ett. Som jag sade tidigare skall vi ställa höga krav på skötsamhet och omdömesgillhet hos den som vill ha vapentillstånd. Men har vederbörande klarat det skall han kunna köpa den ammunition som han behöver utan att vi behöver krångla till det ytterligare. Inte blir det mindre illegal ammunition i omlopp med en sådan begränsning som nu föreslås. Det är också vanligt att jaktkamrater lånar vapen av varandra och att de själva tillhandahåller ammunition. Det kan väl knappast vara en person som känner till hur det fungerar som har att invända mot ett sådant förfarande. Det är inte heller ovanligt att jägare dels köper, dels förvarar ammunition för ett helt jaktlag eller för en jaktkamrats räkning. Inte heller detta kan man ha någonting att invända emot. Jag har under min nästan tjugoåriga polismannabana inte kommit i kontakt med något ärende där ammunition kommit i orätta händer på det viset. Jag tycker att förslaget tyder på bristande kunskaper om hur den praktiska verkligheten ser ut. Jag yrkar därför bifall till reservation 5. Det här ärendet omfattar även vapenamnesti. Jag har svårt att se att den anonymitet som behövs för en amnesti skulle lägga hinder i vägen när det gäller allvarliga brott. Det är ju mycket osannolikt att vapen som används vid brottslig verksamhet skulle lämnas in. Då är det ju mycket enklare att kasta ett sådant vapen i t.ex. sjön. Vi tycker att det vore riktigt att medge amnesti för inlämnade vapen som det av skilda anledningar saknas tillstånd för. Det kan ju vara vapen som vederbörande har kommit i besittning av genom arv och som sedan innehafts under många år utan tillstånd. Om ett sådant vapen anmäls riskerar vederbörande att fällas för olaga vapeninnehav. Det finns exempel på vapen som innehafts utan tillstånd sedan 40-talet och som över huvud taget inte har brukats därefter. Lämnas ett sådant vapen in i dag riskerar vederbörande att få böter och hamna i registret för olaga vapeninnehav. Därför är det säkert många som avstår från att lämna in vapen. Det vore väl bättre att stimulera till att sådana vapen lämnas in. Slutligen vill jag ta upp frågan om behovet av en parlamentarisk utredning, där man ser över hela vapenområdet, alltså alla problem med alla vapen som kommer till användning i brottslig verksamhet. Som jag tidigare nämnde förs många vapen illegalt in i vårt land. Också militära vapen är på villovägar. Skall man komma till rätta med att vapen används vid brottslig hantering skall man ge sig på hela problematiken, inte bara krångla till det för våra 800 000 vapenägare, som nu har föreslagits. Det gäller i regel laglydiga personer som sköter sina vapen och sin ammunition. Herr talman! Jag har bara yrkat bifall till reservationerna 1 och 5. Jag står självfallet bakom alla centerreservationer, men på grundval av arbetsläget i riksdagen avstår jag från ytterligare yrkanden.

Herr talman! Vänsterpartiet har en reservation till det här betänkandet. Den handlar om en harmonisering av vapenlagarna i de nordiska länderna. I betänkandet hänvisas till att man inom EG nu håller på att utarbeta direktiv på området. Jag blir litet irriterad, för jag tycker att i praktiskt taget alla ärenden vi behandlar slutar det med att vi skall avvakta behandlingen i EG. EG kan vi kanske vara medlemmar i tidigast 1996, men i Nordiska rådet är vi redan medlemmar. Där kan vi ta initiativet till att fullfölja det som de nordiska länderna har beslutat om, nämligen att ''en harmonisering av den nordiska vapenlagstiftningen bör ske på grundval av Europarådets konvention om kontroll av enskildas förvärv - -.'' Som det fungerar i dag är det möjligt att åka över till Norge, gå in i en järnhandel och köpa ett hagelgevär. Jag har fått lära mig att avsågade hagelgevär ganska ofta används vid väpnade rån. Jag tycker i övrigt att det är bra att vi får en ytterligare skärpning av reglerna när det gäller vapen och ammunition. Att det i detta betänkande handlar om fritidsanvändarna av vapen, jägarna och pistolskyttarna, medför inte att nästa betänkande inte kommer att handla om andra områden i samhället där vapen förekommer. Man har kunnat konstatera att 50 % av vapnen som används i brottsliga sammanhang är införda illegalt, men detta motiverar ju inte att man inte skall försöka skärpa lagstiftningen på det område som man nu har möjlighet att göra det på.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

Herr talman! Sigrid Bolkéus tar upp vissa saker här och säger att det var tur att det inte är så mycket kvar av vapenutredningens förslag. Det instämmer vi i. Hade det blivit verklighet hade det verkligen blivit besvärligt för oss med indragning av den nuvarande vapengarderoben osv. Men det finns onödiga krångligheter kvar. Om man en gång har fått en vapenlicens har man visat att man är en omdömesgill och skötsam person. Och då kan man väl också få köpa ammunition. och -- hur gör jag då? Jag förstår att man får ha enstaka patroner. Men vad är enstaka patroner? Är det 20 av varje som man brukar köpa när man köper ammunition för att ha hemma, eller är det kanske bara en eller två? Detta är svårt att säga. Det finns en massa svårtolkade regler. Jag tycker att om man en gång har fått vapenlicens, då har man klarat provet. Då är man en skötsam person. Det ställs stora krav och det skall vara hårda krav också när det gäller förvaringen. Men i detta fall krånglar man till något helt i onödan. Det kan bli en godtycklig tillämpning av det hela. Sedan säger Sigrid Bolkéus också att sådana som är barn eller kvinnomisshandlare inte skall ha vapentillstånd. Nej, helt självklart. Vapentillstånd skall endast ges skötsamma personer som kan bruka detta. Jag vill påstå att Sveriges jägare och vapenägare är mycket skötsamma personer. Det har jag själv sett under mina år. Jag har utrett många vapenärenden och behandlat många ansökningar om vapen. Det är skötsamma personer som får detta, de andra får inte licenser. Därför tycker jag också att de 800 000 jägare vi har i vårt land kan betros också med att köpa den ammunition som behövs.

Herr talman! Jag tycker att det är en självklarhet att vi skall skapa goda förutsättningar för jakt i Sverige. Detta är vi överens om. Vi är också överens om att vi har duktiga och kompetenta jägare i vårt land. Vi är väl även överens om att man skall ha vapenlicens för att få köpa ammunition, men vad jag har sagt är onödigt i detta fall är att det skall vara nödvändigt att ha med sig vapenlicens för varje slags ammunition som man skall köpa. Även Sigrid Bolkéus vet att det ofta förekommer i jaktlag att en köper ammunition till hela jaktlaget. Då kan det röra sig om en mängd olika kalibrer. Varför skall man då inte kunna köpa allt detta? Det både förenklar och underlättar, och kanske kan man också förvara ammunitionen åt jaktlaget, så att man sedan kan dela ut den. Det är fullt möjligt att göra på det viset. Man krånglar alltså till detta helt i onödan. Dessutom kanske man ett år lånar ett vapen. Om jag till mitt eget vapen har ammunition av en kaliber men en annan gång vill låna ett annat vapen, skall jag då inte från det ena året till det andra kunna ha ammunition hemma som passar till det andra vapnet? Det här är alltså onödigt krångel. Vi är ju överens om att de som har vapenlicens är omdömesgilla, laglydiga, skötsamma och även kompetenta personer. Då måste väl dessa personer kunna anförtros att också köpa ammunition.

Herr talman! Sigrid Bolkéus hänvisar till remissyttrandet från en polismästare. Detta är ju mycket betecknande för socialdemokratins Sverige, som är så fullt av restriktioner och byråkratiskt krångel att det t.o.m. är ett eländes elände att få öppna en skrothandel. Dock finns en viss grund för visst krångel då det gäller tillståndsgivning för skrothandel, nämligen att man kan misstänka att det förekommer häleriverksamhet i skepnad av skrothandel. Detta kan alltså vara ett motiv för restriktivitet. Men vi misstänker ju inte jägarna för att vara vare sig hälare eller presumtiva dråpare. Det där argumentet var inte särskilt bra, men jag är tacksam för att det blev sagt och att det kan fästas till protokollet i Sveriges riksdag att socialdemokratins Sverige är byråkratiskt och krångligt.

Fru talman! Jag ber att få tacka statsrådet Åsbrink för svaret. Jag har väckt interpellationen mot bakgrund av den promemoria som Erik Åsbrink refererade till och de många artiklar som han har skrivit angående förslaget att låta AP-fonder köpa aktier för hundratals miljarder kronor. När en statlig fond köper aktier i företag blir resultatet mera statligt ägande i näringslivet. Detta är socialisering. Statsrådet Åsbrink har emellertid insett att socialisering inte är en särskilt vinnande tanke. Därför har han lanserat sitt förslag under parollen ''Trygga pensioner''. Det låter otvivelaktigt mycket bättre. Det har bara en nackdel -- det är inte sant. Erik Åsbrinks argument i promemorian, och som han nu upprepar i svaret, är att det blir tryggare pensioner om AP-fonden får placera i aktier. De ger högra avkastning än räntebärande papper. Statsrådet säger att avkastningen kommer att behövas för att betala pensionerna. Det låter som om det inte skulle bli en förbättrad avkastning skulle pensionerna försämras i rask takt. Det låter förskräckligt, men är lyckligtvis inte sant. Det finns flera invändningar. Den första är att man kan ifrågasätta om aktier på lång sikt faktiskt ger bättre avkastning än obligationer. Det har t.ex. Börje Kragh gjort i en bilaga till pensionsberedningens betänkande. Den andra och viktigare invändningen är att pensionerna faktiskt inte betalas med AP-fondens avkastning. Det är nästan pinsamt att behöva tala om för Erik Åsbrink att pensionsutbetalningarna inte hänger ihop med vare sig AP-fondens storlek eller dess avkastning. Pensionerna beror av intjänanderegler och pensionspoäng. Ingen enda pensionär får högre pension om AP-fonden har bättre avkastning. Om det skulle vara som Erik Åsbrink påstår, borde pensionärerna ha tjänat grova pengar under 80 talet och fått högre pensioner när räntan på de räntebärande papperen har varit så hög. Nu när räntan sjunker skulle pensionärerna få sänkt pension. Men nu är det inte så. Kan statsrådet Åsbrink leta upp någon enda ATP-pensionär som har fått sin pension höjd eller sänkt i takt med att räntan har gått upp eller ned? Svaret är naturligtvis nej. Frågan om socialisering genom AP-fonden och dess aktieköp är faktiskt en mycket gammal tvistefråga. De tre senaste socialdemokratiska partiledarna har som statsministrar lovat att inte använda AP fonden för socialisering. Tage Erlander lovade detta redan när AP-fonden skapades, för övrigt i en debatt med min far. Olof Palme lovade att löntagarfonderna var steget -- inte första steget på en ny socialiseringsvåg. Ingvar Carlsson upprepade detta löfte i december 1987. Man skulle inte ersätta löntagarfonderna med ''andra system av fonder med liknande syften''. Andra system av fonder med liknande syften är precis vad statsrådet Erik Åsbrink nu talar sig varm för. Nu är det AP-fonden som skall trygga pensionerna, dämpa lönebildningen, effektivisera kapitalmarknaden och öka sparandet -- jag vet inte allt. Det är exakt samma motiv som anfördes för löntagarfonderna. Min första fråga var om Erik Åsbrink var beredd att dra tillbaka det här förslaget om socialisering genom AP-fonden för att undvika en ny svekdebatt. Svaret blev nej. Statsrådet säger att regeringen tänker lägga fram ett sådant förslag. Däremot kommenterar han inte alls de tidigare löftena från Erlander, Palme och Carlsson, löften som nu sviks. Jag har på senare tid förstått att Erik Åsbrinks definition av svek skiljer sig från vanliga människors definition av svek. Åt detta är uppenbarligen inte mycket att göra. Men det vore kanske rakare att säga som det är: Dagens socialdemokrater struntar i vad gårdagens socialdemokrater lovade. Fru talman! Jag ställde en fråga till i min interpellation: Anser Erik Åsbrink att förstatligande och socialisering av svenskt näringsliv främjar en god ekonomisk utveckling? Erik Åsbrink svarar nej, och det är klokt. Jag citerar en utomordentlig mening: ''De erfarenheter som gjorts i många länder visar med all önskvärd tydlighet att ett statligt ägt näringsliv inte är till gagn för ett lands välstånd.'' Utmärkt! Jag instämmer i varje ord. Men -- när en statlig fond köper aktier i företagen, så ökar det statliga ägandet i näringslivet. Förslaget om aktieköp genom AP-fonden innebär alltså i praktiken mera förstatligande och mera socialisering. Och sedan säger Erik Åsbrink att det är dåligt. Jag måste då ställa ytterligare en fråga: Varför i all sin dar tänker regeringen lägga fram ett förslag som det ansvariga statsrådet tycker är dåligt? Den misstanke som infinner sig är att det finns något yttre eller inre tryck som tar över. I det här fallet kommer förslaget ursprungligen från LO. Jag vill fråga om det är hänsynen till LO som kräver att vissa typer av förslag läggs fram, vare sig Erik Åsbrink tycker att de är bra eller dåliga i sak.